Herr talman! När det gäller skatteutskottets betänkande nr 32 är det framför allt två frågor som kommer att debatteras här i kammaren. Det gäller beskattningen av bilförmåner och möjligheten att slippa full beskattning vid aktieköp. Vänsterpartiet deltog inte vid slutjusteringen på grund av att jag som representant för Vänsterpartiet just då var ute på en riksdagsresa. Vi får därför ta upp våra meningsyttringar här i kammaren. När det gäller den första frågan, som alltså gäller bilförmånerna, handlar det framför allt om taxinäringen. Vi menar att det är rimligt att, oavsett bolagsform eller annan associationsform för företaget i fråga, ha samma regler. Därför kan vi acceptera propositionen i denna del. Jag vill dock säga att beskattningen av bilförmåner är mycket generös. Reglerna bör ses över. För att väldigt tydligt visa, herr talman, vad jag menar vill jag säga att jag på en utrikes resa förra sommaren -- resan var icke arrangerad av riksdagen -- stötte på en, skulle jag vilja säga, glad galosch. Själv hade jag rest till platsen med tåg. Den här personen, en svensk, frågade: Vill du låna min bil och åka in till stan? Jag tyckte inte att jag så lättvindigt kunde låna något som är en annans egendom. En olycka kunde ju inträffa. Men mannen sade: Det gör ingenting. Ta min bil. Den är alldeles gratis. Det är en firmabil. Jag betalar ingenting, inte ens om du krockar. Just det förhållandet att man helt gratis kan åka omkring, så är det faktiskt, på skattebetalarnas bekostnad är orimligt. Visst behövs det en översyn av förmånsbeskattningen liksom en skärpning i detta sammanhang. Det har vi i Vänsterpartiet också motionerat om. Även representanter för andra partier har tagit upp frågan, t.ex. Det lönar sig faktiskt att väcka motioner. Det viktigaste är dock inte att en väckt motion bifalles här i kammaren, utan det viktigaste är att regeringen tar intryck av det som framförs och att den sedan lägger fram en proposition. Det gäller ju att skapa en enighet i de olika frågorna. Finansdepartementet har tillsatt en utredning i syfte att skärpa förmånsbeskattningen, och jag är mycket nöjd med den utvecklingen. Vad sedan gäller beskattningen av anställdas aktieköp har Gunnar Nilsson redan kommenterat och argumenterat mot föreslagen förändring beträffande gällande rätt. Vi i Vänsterpartiet har väckt en motion där vi noterar att övervägandena i propositionen i dessa delar är så knapphändiga att det inte är möjligt att överblicka problem i andra hänseenden. Vid en privatisering av gemensam, statlig, egendom skall de anställda naturligtvis ha möjlighet att ta del av olika aktieerbjudanden. Men detta måste ske på ett sådant sätt att inte vidlyftiga skatteförmåner beviljas vissa grupper. Vi stödjer den socialdemokratiska reservationen i detta avseende och yrkar alltså bifall till denna. Vidare säger vi i vår motion att det finns anledning att ändra på en punkt i gällande rätt. Det gäller möjligheten att jämställa en bolagsstyrelse med de anställda. Vi menar att det är ett felaktigt synsätt. Kammarens ledamöter bör nog betänka att det förekommer stark kritik ute i samhället, utifrån de erfarenheter som gjorts under 1980-talet, mot att bolagsstyrelser och ledande personer i företag har fallskärmsvillkor och över huvud taget mycket förmånliga villkor för egen del. Motiveringen brukar ju vara att de här personerna har en mycket utsatt situation och att de har att fatta svåra och tunga beslut. Därför skall de ha rejält betalt för sitt jobb. Jo, de skall de kanske ha. Men då skall de också ta risker, och dessutom skall deras goda inkomster beskattas. De här personerna skall inte ha särskilda förmåner. I och för sig finns det inte något formellt s.k. Men jag menar att det finns ett moraliskt jäv när det gäller bolagsstyrelser som beslutar om emissioner och möjligheter till aktieköp och som får del av särskilda skattelättnader. Därför menar vi att anvisningarna i den delen skall strykas. Utskottet säger att den tekniska utformning som vi har föreslagit skulle kunna innebära att spärreglerna mjukas upp. Vi gör inte samma bedömning som utskottet. Jag måste, som jag redan sagt, erkänna att vi i Vänsterpartiet inte var med då utskottet slutbehandlade frågan. Vi har således inte hört alla juridiska argument. Men det är inte så viktigt, för jag känner ju till majoritetsförhållandena här i kammaren. Tidigare när vi har krävt en skärpning av beskattningen av bilförmåner har det blivit avslag. På samma sätt förväntar jag mig att man på regeringssidan skall inse att det icke är rimligt att bevilja bolagsstyrelser särskilda förmåner när det gäller aktieköp i det egna företaget. Det handlar ju om en skattesubvention för att bolagsledningen skall få del av förmåner som man faktiskt själv beslutar att man skall ha. Det förhållandet är orimligt. Jag tror att regeringen med tiden kommer att inse detta. Herr talman! Jag framställer inte något formellt yrkande i denna fråga. Men jag poängterar att vi återkommer till dessa saker. Vi vill se till att det blir en bättre etik även i bolagsstyrelserna.

Herr talman! Tidigare talare har något beskrivit vad det aktuella betänkandet handlar om. Jag nöjer mig därför med några kommentarer kring det som har sagts här. Först gäller det socialavgifterna beträffande naturaförmåner. Jag tycker att det är riktigt att vi får en symmetri i och med att jämkningsunderlaget minskas även vad gäller arbetsgivaravgifterna. Därom är vi eniga. Därmed åstadkommes den kostnadsneutralitet som vi eftersträvar. Det kan inte vara rimligt att skattereglerna skall styra valet av bolagsform. Lars Bäckström tog upp frågan om bilförmåner i litet vidare bemärkelse än utskottet. Han talar om en mycket generös förmånsbeskattning. Delvis håller jag med honom i det avseendet. I ytterkanten så att säga av en schablon kan det förekomma att vissa får en generös behandling. Men å andra sidan får vi inte glömma att exempelvis en resande, som verkligen använder sin bil väldigt mycket i tjänsten, kanske inte har möjlighet att över huvud taget använda bilen privat. Vederbörande får faktiskt betala för att använda bilen i tjänsten. I den här familjen kan det dessutom förhålla sig på det viset att också hemmavarande i familjen måste ha en bil. I sådana fall blir faktiskt bilförmånen en nackdel. Har man bara litet användning av bilen privat är denna beskattningsform således alls inte generös. Men när det gäller exempelvis den person som Lars Bäckström träffade i Spanien kan beskattningen naturligtvis uppfattas som generös. I utredningsuppdraget ligger ju också översynen av naturaförmånerna. Då tas även den här biten upp. I finansdepartementet tittar man -- som Lars Bäckström mycket riktigt sade -- för närvarande internt speciellt på de här förhållandena. När det sedan gäller de anställdas aktieförvärv föreslår vi en utvidgning av den regel som i vissa fall undantar anställdas förvärv av värdepapper från förmånsbeskattning. Här kan vi nog konstatera en ganska olikartad principiell syn på aktierna. Enligt Lars Bäckström handlar aktieinnehavet om att man tillskansar sig generösa förmåner. Men jag menar att aktieägandet faktiskt innebär att ett riskkapital tillskjuts. Mot bakgrund av den uppgång som var på börsen under 80-talet kan man kanske förstå Lars Bäckströms synpunkt. Men nu när läget på börsen och i näringslivet har förändrats får man inte automatiskt förmåner -- nu handlar det om ett riskkapital på ett annat sätt. Det tycker vi är värdefullt att notera. Vi tycker också att det är värdefullt att de anställda i företagen får möjlighet att bli delägare. I det här sammanhanget skall vi komma ihåg att det finns begränsningsregler, som framgår av utskottets betänkande. Därför kan det inte bli fråga om att man utnyttjar det här alldeles för mycket. Även i det här fallet tycker jag alltså att utskottet så att säga har hamnat rätt. Lars Bäckström tar också upp förmåner i näringslivet i allmänhet vad gäller fallskärmsavtal och sådana saker. Det ligger utanför det som utskottet för närvarande skall behandla. Det är en diskussion som vi kan föra i ett annat samanhang. Det handlar inte om beskattningsreglerna för aktieförvärv. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När det gäller underlaget för de sociala avgifterna är vi överens om i utskottet att det skall vara detsamma som förmånsvärdet i övrigt. Det är naturligtvis också bra att finansdepartementet skall se över bilförmånerna för att precisera förmånsvärdet och beskattningen. Men i det sammanhanget är det fel signaler att först öka möjligheterna för jämkning av förmånsvärdet för att sedan starta en utredning om huruvida man skall kunna skärpa samma beskattning. Det är också viktigt att riksdagen slår fast att denna utredning inte får leda till någon ytterligare urholkning av likformigheten och neutraliteten i beskattningen mellan löner och förmåner. Enligt vår mening bör regeringen därför snarast lägga fram förslag som avgränsar och begränsar jämkningsmöjligheterna till verkligt speciella skäl. Man skall gärna också skärpa beskattningen i de fall där utnyttjandet av förmånen är uppenbart större än schablonvärdet. Vi menar att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. När det gäller försäljningen av aktier till anställda, vilken också är kopplad till privatiseringen av statliga företag, måste jag fråga Carl Fredrik Graf om avsikten är att vår gemensamma egendom skall realiseras bort. Detta blir fallet endast vid en försäljning där priset är lägre än marknadsvärdet. Om den skall realiseras bort, varför skall detta ske med hjälp av skattesubventioner?
Herr talman! Det är två diskussioner som vi för när det gäller bilförmåner. Den ena rör det som tas upp i bl.a. Bækkevolds utredning. Den andra rör det som vi omedelbart skall göra för att få ordning på den asymmetri som råder vad beträffar beräkningen av de sociala avgifterna. Vissa branscher, taxinäringen har nämnts, har väldiga problem i detta sammanhang. Vi tycker att det är angeläget att detta omedelbart rättas till, så att inte skattesystemet styr valet av bolagsform. I övrigt får vi anledning att återkomma till bilförmånerna när de utredningar som för närvarande är tillsatta har arbetat färdigt. Beträffande förmånen att förvärva aktier i ett företag där man själv är anställd skall vi komma ihåg att det blir ett lägre pris vid förvärvet. Men vill man försälja aktierna i ett senare läge blir underlaget för beskattningen av reavinsten större. Förmånen kan faktiskt diskuteras även ur den synpunkten. Då kanske det inte ställer sig lika förmånligt. Jag vill också understryka att det finns begränsningsregler för i vilken utsträckning man kan förvärva aktier. De framgår av utskottets betänkande.
Herr talman! Vi får återkomma i frågan om bilförmåner när vi eventuellt får material från regeringen. Det viktiga är att slå fast att den utredning och översyn som görs inte får leda til en urholkning av likformigheten i skattesystemet. Vid försäljning av aktier, bedömning av deras marknadsvärde och en uppskjuten skatt föreligger ett allvarligt brott mot likformigheten i beskattningen. Det förvånar mig litet att Carl Fredrik Graf inte har förtroende för att marknaden kan klara en av de mest grundläggande uppgifterna för marknaden, att fastställa ett korrekt marknadsmässigt pris på aktier. Ert parti brukar i andra sammanhang tala om marknadens förträfflighet och överlägsenhet.
Herr talman! Jag vill upprepa att jag tycker att det är viktigt att det blir möjligt för anställda att bli delägare i de företag där de verkar. Den här bestämmelsen innebär bara en smärre utvidgning av de nuvarande reglerna, som gör att även anställda i börsnoterade bolag får den möjligheten. Det tycker vi är viktigt av principiella skäl.
Herr talman! Carl Fredrik Graf undrar om inte jag insåg att förvärvandet av aktier var ett risktagande. Det inser jag. 80-talets utveckling, valparnas lek, har visat att det är ett högt risktagande för många småaktiesparare. Många anställda som köpte aktier i Fermenta förlorade ganska mycket. Jodå, när valparna leker är det några som blir utsatta. Men det vi talar om här är att om man får förmånen att köpa aktier till underpris, på särskilt förmånliga villkor, bör denna förmån beskattas. Det är det som vi påtalar. I annat fall rör det sig om en form av skattesubvention. Förmåner bör beskattas. Det är bra om vi har ett enkelt, likformigt skattesystem. Men denna regering bygger in mer och mer undantag, så reglerna kommer snart att vara undantagen i det skattesystem som ni bygger upp. Regeringen är på väg åt fel håll med detta. Det är detta vi vill slå fast och att vi skall beskatta förmåner. Bolagsledningarna har klarat sig ganska bra. De har rätt god överblick över marknadsläget. Att de skall få köpa aktier till underpris och sedan ha en skattesubvention för detta tycker jag är stötande. De är vanligtvis rikligen lönemässigt belönade för sitt styrelseuppdrag och bör sedan inte ha extra skattesubventioner när de tilldelar sig själva förmånen att köpa aktier under marknadsvärdet. Det är vår poäng.
Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av Lars Bäckströms inlägg. Det väsentliga med förändringen är bl.a. att vi vill att småaktieägare skall få del av de här möjligheterna och att ägandet på det viset skall spridas. Det är det som vi tycker är angeläget. Uppenbarligen finns det också anledning att repetera att det finns en begränsningsregel som säger att förvärv skall gälla maximalt 30 000 kr. Den regeln i kombination med de andra reglerna gör att det ine föreligger en sådan risk som Lars Bäckström talar om, att bolagsledningar och andra skall tillförskansa sig förmåner utöver vad som kan vara berättigat. Köper man stora aktieposter är det andra regler som gäller.

Herr talman! Betänkandet behandlar dels propositionen om F-skattebevis och regler för skatteavdrag och inbetalning av sociala avgifter, dels ett antal motioner om skatterättsliga frågor som behandlats i anslutning till propositionen. Propositionen om F-skattebevis för företagare tillstyrks i sin helhet av utskottet, medan motionerna föranlett ett antal reservationer och särskilda yttranden, som jag något skall kommentera. Ny demokrati har reserverat sig till förmån för ett antal motioner, där det föreslås en uppluckring av den skatterättsliga lagstiftningen. I motionerna föreslås bl.a. generell rätt till ersättning för rättegångskostnader till enskilda som får rätt i ett skattemål, generellt anstånd med betalning av skatt vid överklaganden, begränsningar i domstolarnas handläggningsrätt vid ändrad praxis och slopande av skatteflyktslagen. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till en kommande utredning om rättssäkerheten vid beskattning. Utskottets majoritetsskrivning ger dock intryck av att utvecklingen på det skatterättsliga området kan gå i motionernas riktning. Man säger dessutom att regeringen inom kort avser att lägga fram ett förslag om slopande av skatteflyktslagen. Vi delar utskottets uppfattning att motionerna skall avslås, men vi kan inte ställa upp på den motivering som utskottsmajoriteten anför. Enligt vår mening bör den aviserade utredningens arbete gå ut på att föreslå en anpassning av lagstiftningen till den praxis och de erfarenheter som nu har vunnits av skattereformen och av gällande lagstiftning. Direktiven bör inte formuleras eller tolkas så, att de på ett avgörande sätt rubbar den nuvarande balansen i de skatterättsliga förhållandena. Det är vår bestämda uppfattning att lagen om skatteflykt behövs också i framtiden. Regeringen bör därför i enlighet med skatteflyktsutredningens förslag, i god tid före 1993, då den nuvarande lagen upphör, lägga fram förslag om en ny och mer preciserad lagstiftning mot skatteflykt och osund skatteplanering. Detta har vi från den socialdemokratiska utskottsgruppen anfört i ett särskilt yttrande, och vi kommer att följa de här aktuella frågorna i den fortsatta hanteringen. Frank m.fl. belyses den ekonomiska och organiserade brottsligheten och dess negativa följder för seriös verksamhet, framför allt inom hantverks , service och handelsverksamheter. I en utredning som initierats av LO-distriktet i Stockholm konstateras att gatuhandeln och den s.k. tillfälliga handeln till ca 90 % underlåter att betala skatter eller sociala avgifter för sin verksamhet. Gatuhandeln är i dag en snabbt växande företeelse, som utgör ett allvarligt hot mot etablerade och seriösa företagare. Verksamheterna fungerar ofta också som inkörsport och inskolning till grövre ekonomisk brottslighet och kriminalitet av olika slag. Det är därför synnerligen angeläget att regeringen vidtar konkreta åtgärder, dels för att påverka attityder och värderingar till verksamheter som baseras på ekonomisk brottslighet, dels för att förbättra kontrollen över redovisning av skatter och sociala avgifter inom den tillfälliga handeln och andra fuskbenägna branscher. Detta bör ges regeringen till känna. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att man delar motionärernas uppfattning när det gäller behovet av en effektiv kontroll på detta område. Man utgår dock från att regeringen följer utvecklingen på området och vidtar lämpliga åtgärder, varför något behov av ett riksdagens tillkännagivande inte föreligger. Vi har dock inte sett några förslag eller initiativ från regeringen på det här området. Det finns där snarare uttryck för en liberal syn på skattelagstiftningen som varit gällande. Ett tillkännagivande är därför väl motiverat. Det är också ett sätt för riksdagen att, genom att konsekvent och beslutsamt ta avstånd från de avarter som här påtalats, medverka till att förstärka attityderna mot ekonomisk brottslighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 8, avslag på övriga reservationer, och bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Nu är det dags att börja tänka på skattebetalarnas rättssäkerhet. Vi måste skapa lagar och bestämmelser som utgår från människan och inte från myndigheternas aspekter. Alla känner vi en lättnad efter deklarationsinlämnandet. Myndigheterna har flera år på sig att riva upp en deklaration. Detta kan inte vara riktigt i ett modernt rättssamhälle. Man skall kunna kräva att myndigheterna har en sådan kompetens att de inte behöver riva upp gamla deklarationer för flera år tillbaka. Det finns fall -- hör och häpna -- där myndigheterna har rivit upp deklarationen efter 8--9 års tid. Det leder givetvis till en stor katastrof för de människor som det drabbar. Det finns en sak till som jag måste peka på i denna debatt. Det är beklämmande att skatteregler tolkas olika från skattemyndighet till skattemyndighet. Det finns arbetare som har fått avdrag för traktamenten godkända år efter år, och rätt som det är river man upp beslutet från myndigheternas sida och beskattar dessa traktamenten. Man kan själv räkna ut vad det innebär för en vanlig arbetare och hans familj i det fall han kanske fått 10 000--15 000 kr i traktamente och myndigheterna river upp besluten tre fyra år tillbaka i tiden. Det blir katastrof. Hans kompis kanske är lyckligare och bor i en annan kommun där skattemyndigheterna inte tolkar bestämmelserna på samma sätt, och han får då dra av dessa traktamenten år efter år utan åtgärd. Nej, vi måste få klarare regler som säger att man skall behandlas lika från ort till ort. Detta är en självklarhet när det gäller rättssäkerheten i Sverige. Sedan vill jag tala litet grand om den svarta sektorn. Jag tror personligen att den omsätter omkring 100 miljarder kronor och kanske mer. Det är helt klart att man skall kontrollera vissa branscher och vissa nischer hårdare. Men jag vill poängtera att det viktigaste för att minska den svarta marknaden i Sverige är att sänka momsen, arbetsgivaravgifterna och marginalskatterna. Annars kommer vi att få leva med den svarta sektorn hur många år som helst, mina damer och herrar, och den blir bara större för var dag som går. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 vid moment 5, reservation 3 vid moment 10, reservation 6 vid moment 15 samt reservation 7 vid moment 16. Övriga reservationer yrkar jag för att spara kammarens tid inte bifall till.

Herr talman! I betänkande SkU29 råder enighet om F-skattebeviset. Men det finns i varje fall en hel rad reservationer, åtminstone från Ny demokrati och i något fall från Socialdemokraterna, samt en meningsyttring från Vänsterpartiet. När det gäller de delar av motiven som Gunnar Nilsson har talat om, är i princip Vänsterpartiet och Socialdemokraterna överens om bedömningen. Denna lag, som populärt kallas generalklausulen mot skatteflykt, behövs. Den behövs särskilt i ett läge där regeringen har drivit igenom att man öppnat möjligheten för ett slags generalklausuler för individen. Det kan vara riktigt. Jag har tidigare i kammaren sagt att att det kan behövas vad man i internationell skattedebatt kallar Tax Payers Charter, som ger den skattskyldige vissa grundläggande rättigheter. Men det skall finnas en ömsesidighet, och det finns behov av en generell lag mot skatteundandraganden. Andra punkter som här tagits upp gäller en socialdemokratisk reservation angående åtgärder mot tillfällig handel. Vi från Vänsterpartiet stöder den reservationen. Det sägs här ibland att politiker skall gå ut i verkligheten, och särskilt sådana här vackra dagar finns det skäl att göra det. När vi gör det -- vilket vi naturligtvis gör -- befinner vi oss i den del av verkligheten som är Drottninggatan här i Stockholm. Vi ser där att den tillfälliga handeln verkar vara ett påtagligt problem. Jag är inte helt säker på att alla de försäljare som finns på den gatan är momsregistrerade. Det kan hända att några är det, men jag tror att det där finns ett betydande inslag av ej registrerad handel. Detta pågår ganska ofta. Sedan går ett par konstaplar förbi, och då töms gatan, och därefter är de tillbaka igen. Det är en del av verkligheten. Eftersom alla ledamöter har sett detta, borde reservation 10 tillstrykas. Man går ju inte med slutna ögon på Drottninggatan, eller hur? Det är då mycket märkligt att inte utskottets majoritet velat stödja denna reservation. Sedan har vi från Vänsterpartiet avgett en meningsytttring med anledning av en socialdemokratisk motion vad gäller kontroll av kapitalinkomster inom företagssektorn. Utskottet har inte tillstrykt den, utan menar att det finns andra medel för att uppnå detta, t.ex. bättre revisionsverksamhet. Det är klart att det kan finnas olika metoder att angripa ett problem. Men det ena utesluter inte det andra. Med en sådan åtgärd som vi föreslår, skulle man få mer tid till att arbeta med revisionsverksamheten och kunna göra mer fördjupade revisioner. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till meningsyttringen vad gäller moment Detta är ett stort och angeläget problem. I måndags kunde vi i pressen läsa om skattemyndigheterna i Västsverige -- min egen hemregion, där jag vet att skattemyndigheterna är alerta och måna om att göra ett bra jobb. Rubriken i Svenska Dagbladet var: Vartannat företag fuskar med skatten. Man hade kontrollerat 61 företag, och för 30 hade man fått fram förslag till höjningar med i genomsnitt ca Nu tror jag inte alls att det är riktigt så eländigt som att vartannat företag fuskar med skatten. Jag tycker inte att man skall vara alarmist och måla allt som en enda stor nattsvart säck. Jag tror att merparten av de svenska företagarna är hederliga och vill sköta sina åligganden. Men det är då mycket viktigt att man åtgärdar illojal konkurrens -- vilket tas upp i den förut nämnda reservationen -- och t.ex. den tillfälliga handeln. Det borde regeringspartierna och Ny demokrati ha insett, och man borde stött reservationen. Men det gör man inte. Då får man naturligtvis i längden problem i vissa företag. Skall jag sköta mina åligganden när riksdag och politiker inte inskrider mot denna illojala konkurrens? Genom att man inte tillstryker detta mycket blygsamma krav att göra ett tillkännagivande om att vidta specialåtgärder mot t.ex. den tillfälliga handeln främjas den svarta sektorn. Herr talman! Peter Kling sade att det finns en svart sektor som omfattar 100 miljarder kronor. Jag tror att även det är något överdrivet. Det måste ju finnas utrymme för den goda grannsämjan. Allt som görs är ju inte fråga om skatteundandragande. Visst finns det de som ägnar sig åt skatteundandragande. Vi har från Vänsterpartiets sida många gånger påtalat att åtgärder måste vidtas. Vi har velat anslå mer pengar till fördjupade revisioner och kontrollverksamhet. Men i stället har majoriteten dragit in på anslagen till skatteförvaltningen så att det inte har funnits möjlighet att göra fördjupade revisioner. Trots det vet vi att varje handläggartimme betalar sig 10--20 gånger om. Det är inte korrekt att ekonomiska oegentligheter undanröjs enbart med hjälp av att sänka skatteuttaget. Det skulle betyda att länder med ett lågt skatteuttag alltid har en liten svart sektor. Men då har man inte befunnit sig i den verklighet som finns utanför Sverige. I många länder med ett lågt skatteuttag finns det en omfattande svart sektor. Det här är ett fullständigt klart faktum för den som ger sig ut utanför landets hank och stör. Det behöver man göra i dessa internationella tidevarv. Det finns inga empiriska bevis på att ett lågt skatteuttag i sig minskar skatteundandragandet. Skulle man tillämpa den principen skulle t.ex. problemen med hastighetsöverträdelser kunna lösas genom att man säger: ''Vi tillämpar fri fart.'' Ja, det är klart att det då inte blir några hastighetsöverträdelser. Men med den politiken blir det i stället en hel del olyckor på vägen. I en reservation framför Ny demokrati att de vill att åtgärder vidtas mot oseriösa konkurrenter och en snabb behandling av företag som uppenbarligen drivs olagligt, som inte betalar sina sociala avgifter, moms, m.m. Men om Ny demokrati skriver så i reservation 9 borde de rimligtvis stötta reservation Herr talman! Jag vill återigen påpeka att vi från Vänsterpartiet stöder reservation 8 och att vi yrkar bifall till vår meningsyttring under mom. 9.

Herr talman! I vår motion, Lars Bäckström, hävdar vi visserligen att man skall se över och minska den svarta sektorn. Men vi hänvisar också till hur vi vill driva frågan, nämligen med hjälp av sänkta skatter och framför allt sänkt moms -- som vi tror påverkar den svarta sektorn rejält. Jag vet själv av erfarenhet, och vad kolleger i branschen som är småföretagare har sagt till mig, hur det är. De har sagt att det blev ett rent helsike när momsen gick upp från 13,64 % till 25 %. Det var få arbeten som var ''vita''. Folk hade inte råd att betala momshöjningen för reparationsjobb och andra småjobb. Där fick vi alltså en kraftigt utökad svart sektor. Beloppet 100 miljarder är nog inte så orimlig. Det finns ungefär 370 000 småföretagare med 3--4 anställda. Låt oss säga, Lars Bäckström, att de har 3 anställda och att varje bolag omsätter 1,5 milj.kr. Det blir fråga om 500--600 miljarder i omsättning i dessa företag. Det är inte så konstigt att en småföretagare av den storleken stoppar undan en femtedel. Då har vi direkt de 100 miljarderna. Det är klart, Lars Bäckström, att det måste finnas en viss kontroll där det uppenbarligen syns att fusk kan föreligga. Vi är självfallet inte för att det skall vara fri fart på vägarna, som Lars Bäckström uttryckte det. Det är klart att det måste finnas en viss kontroll. Men den svarta sektorn försvinner inte genom att kontrollen utökas utan i stället genom att sänka kostnaderna. Lars Bäckström tog vidare upp att det även finns en svart sektor i utlandet. Det är klart att alla länder har en svart sektor. Men frågan är hur stor den är i de andra länderna. Jag vill bestämt påvisa att om skattetrycket i Sverige är 56--57 % av BNP och övriga länder ligger på 37 %, är det klart att den svarta sektorn blir större i det här landet. Jag skall ge ett exempel på hur det kan gå till. Det handlar här inte om svarta jobb. Jag nämnde att marginalskatterna måste sänkas från den nivå de är på i dag. Jag känner flera läkare i Göteborg som har insett att det inte är någon idé att stå och operera längre. Det är bättre att gå hem till huset och byta fönster, måla och eventuellt lägga kablar -- som jag som elentreprenör gjorde förr om åren. De gör så eftersom de tjänar på det och de anser att det inte är någon idé att arbeta. Så tar de i stället våra jobb. Där får Lars Bäckström en aspekt på frågan om höga skatter.
Herr talman! Jag känner också många småföretagare, Peter Kling. Men jag har inte en fullt så dyster syn på småföretagarna som Ny demokrati har. Jag vet inte om det är en speciell kategori småföretagare som Ny demokrati träffar. De jag träffar har en hög moralisk standard. Men det kan ju finnas olika typer av småföretagare. Dock tror jag att min bild är den mer korrekta. Men det går ju att ha olika meningar om det. Det skall erkännas att det finns problem. De kan åtgärdas med hjälp av riktade kontroller mot oseriösa verksamheter, och det borde ni från Ny demokrati och vi från Vänsterpartiet vara överens om. Det är mycket märkligt att vi inte är överens, eftersom ni skriver om dessa frågor i era motioner. Även om ni inte får igenom allt i er motion, kunde vi vara överens om det som går att få igenom -- ni som säger att ni vill se till sakpolitiken och inte vara fastlåsta i block. Om ni kan få igenom en av era fem punkter tillsammans med oss och Socialdemokraterna, varför inte ta denna punkt i stället för det maximalistiska allt eller intet? Det är inte en bra strategi för framtiden. Det är ett faktum att i Frankrike och USA finns det betydande svarta sektorer. I vissa delar av Frankrike är det något av en nationalsport att bedriva skatteundandragande. Det är ett bekant faktum i den internationella skattedebatten. Vidare har vi frågan om att sänka skattetrycket och att den svarta sektorn ökar i omfattning när momsen går upp. Rent teoretiskt sett, Peter Kling, är det så att om momsen höjs minskar inkomstskatten och skattetrycket sjunker. Så blir det om man bara pratar om procentsatserna. Ni skall akta er för procentdebatten. Ett enkelt sätt att sänka skattetrycket är att höja momsen. Då ökar BNP, och inkomstskatterna sänks. Egentligen har inte något gjorts åt skatterna, men skattetrycket har sjunkit rent teoretiskt. Sluta med procentdebatter. De bara förvillar. Satsa på tillväxt i landet. Men det åstadkoms inte med hjälp av skattesubventioner. Satsa i stället på att vidta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Det vore bra om Ny demokrati ville hjälpa till med det. Då blir det ett bättre företagsklimat med enkla, raka skatteregler. Ta bort de krångliga systemen som är svåra för småföretagarna att förstå. Om viljan fanns skulle många åtgärder kunna vidtas.
Herr talman! Om Lars Bäckström inte kan få tag på några småföretagare som fuskar, kan jag tala om att de ljuger för honom eller att de inte har förtroende för honom så att de vågar tala öppet med honom. Förmodligen är det så det hela ligger till, Lars Jag skall ge ett exempel. Jag bad en småföretagare att med handen på hjärtat berätta om han utförde svarta jobb. Svaret blev ju att det inte var fråga om så mycket. Jag frågade då hur många fakturor det kunde vara fråga om. Efter 10--20 minuters resonemang visade det sig att denna småföretagare med 4 anställda på ett eller annat sätt fuskade genom att utföra svarta jobb för 300 000--400 000 om året. Nog fuskas det bland småföretag. Rättare sagt: de är tvingade till det för att överleva.
Herr talman! Några av mina bästa vänner är småföretagare. Det finns medlemmar i mitt parti som är småföretagare. Jag tror att merparten av dem vill göra väl och följa gällande regler. Den här debatten börjar bli litet knepig. Här skall jag behöva stå och försvara småföretagarna när Ny demokrati målar ut dem som en samling lögntrattar. Det är inte bra för Ny demokrati att försätta sig i den positionen -- men det är Ny demokratis val. Visst finns det problem. De skall åtgärdas med hjälp av enkla skatteregler, kontroll och ekonomisk tillväxt som gör att skatteuttaget kan minskas. Det här är mitt recept. Varför går inte ni på den linjen? Vidare har vi frågan om läkare. Det kan ju vara så att läkaren har redan dragit in mycket pengar till hushållet. Han har köpt båten, den stora villan och åkt till Barbados -- och det tycker han är trevligt. Men marginalskatten för läkarna är ju nu 50 % i genomsnitt. Det är internationellt sett på en acceptabel nivå. Finansdepartementet har visat att Sverige har en av de mest förmånligaste företagsbeskattningarna som finns inom OECD. Det är fyra länder som har den ur företagarens synvinkel bästa företagsbeskattningen. Man vill framställa det som att Sverige skulle vara -- ursäkta uttrycket -- någon typ av skattehelvete. Men så är det inte. Det är snarare ovan där för vissa företag, enligt OECD:s beräkningar. Detta är fakta. Man kan ju säga att OECD väl är någon allmänt vänstervriden organisation som hittar på, men jag tror inte att det är så.

Fru talman! Ett enigt skatteutskott föreslår riksdagen att besluta om F-skattebevis för företagare. Företagare eller arbetstagare -- detta är ett gammalt och välkänt problem som F skattebeviset skall hjälpa till att lösa. Det är många företag och enskilda som under årens lopp har drabbats av stora tillkommande kostnader på grund av att vad de ansåg vara en tjänst eller entreprenad utförd av en företagare, i efterhand ansetts vara en anställning, vilket gjort dem ansvariga för betalning av A-skatt och socialförsäkringsavgifter. Med det föreslagna F-skattebeviset blir det nästan utan undantag helt otvetydigt om det är fråga om anställning eller företagare som bedriver näringsverksamhet. Det är viktigt för småföretagarna och för dem som köper småföretagarnas tjänster att få denna strikta uppdelning. Det innebär också att riskerna för tillkommande oförutsedda kostnader minimeras. Det blir också en sundare konkurrens såväl mellan företagare som mellan arbeten utförda av företagare och egenregiarbeten. Skatteutskottet rättar också till ett litet problem som har funnits för dem som redovisar moms i självdeklarationen och som har haft svårigheter att få överskjutande moms återbetald inom rimlig tid. Med skatteutskottets förslag får den som redovisar moms via sin självdeklaration återbetalning i stort sett på samma villkor som de som avger särskild momsdeklaration. Detta är rättvist och bra. Utskottet behandlar en rad motioner. Trots vad som har sagts innan vill jag hävda att det i grunden har varit enighet i utskottet när det gäller behandlingen av motionerna. Men Ny demokrati har ändå klarat av att avge sju reservationer, som med något undantag har samma inriktning som majoritetsskrivningen. Majoriteten förutsätter att det görs en hel del saker, att förhållanden klarläggs och att man först därefter gör ställningstaganden. Ny demokrati har ansett det vara viktigt att bifalla motionerna men också att göra särskilda delgivanden. På en punkt finns en mycket klar avvikelse. Det gäller reservation 9. Där föreslår Ny demokrati omfattande skattesänkningar för att minska skattefusket. Det är både litet farligt och ansvarslöst, att kasta fram dessa skattesänkningar utan att på något sätt ägna en tanke åt vilka konsekvenser det får för budgetunderskottet. Det vore en fördel för en saklig debatt i framtiden om man kopplade ihop vad det kostar att sänka skatterna med de skattesänkningar man föreslår. En majoritet av svenska småföretagare är otvivelaktigt hederliga och kämpar hårt för att på ett korrekt sätt förvärva den inkomst de behöver. Jag tror att den svartmålning som Peter Kling här gör är en överdrift och nästan snudd på förolämpning mot en del småföretagare. Jag tror att en del kan känna det så. Vi skall kanske även där försöka balansera debatten. Socialdemokraterna presterar också en reservation. Jag tycker att den egentligen är onödig. Meningsskiljaktigheten gäller den tillfälliga handelns bristande redovisning av skatter. Skillnaden mellan reservationen och majoritetsskrivningen är i första hand att Socialdemokraterna gör ett hedersomnämnande av de insatser som LO-distriktet i södra Sverige har gjort samt ett tillkännagivande. Vi i majoriteten menar att detta är viktiga saker, vi vill ha åtgärder och vi har fullt förtroende för att vår regering vidtar åtgärder. Gunnar Nilsson har kommenterat en del saker i det särskilda yttrandet. Jag behöver inte ta upp det mera. Det är mera av noteringar för framtiden. Det finns i detta betänkande något som är litet unikt. Det är inte så ofta som motioner bifalls. Bo Arvidsons och Rune Rydéns motion om gränsgångare har fått en mycket noggrann genomlysning i utskottsbehandlingen. Resultatet av detta är att ett enigt utskott gör ett tillkännagivande om behovet av ett vidare utredningsarbete för att finna lämpliga åtgärder för att begränsa den skattesmitning som så många gränsgångare har satt i system. Detta betänkande är i mångt och mycket ett bevis på att det finns ett konstruktivt samarbete i utskotten och att vi i många stycken har en bred bas när vi fattar våra beslut. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till skatteutskottets förslag och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringen.
Herr talman! Ivar Franzén talar mycket om enighet i utskottet. Jag blir i viss mån oroad av det talet, kanske inte minst när Ivar Franzén bemöter de sju reservationerna från Ny demokrati. Han säger att de går i den anda som utskottet ser att utvecklingen av skattelagstiftningen kan gå. Vi varnade just för detta i vårt särskilda yttrande, att man är på väg mot en uppluckring av skattelagstiftningen. Jag ser med oro fram mot den utredning som skall komma. Vi har sagt att vi skall följa dessa frågor i framtiden och se till att den nuvarande balansen på skattelagstiftningsområdet i största möjliga utsträckning bibehålls. Ivar Franzén tar upp reservation 8. Vi kom ganska långt i utskottet och var överens om olägenheterna med denna typ av tillfällig handel och svartverksamhet. Jag kan bara beklaga att enigheten inte räckte till ett tillkännagivande från riksdagen. Som vi har påtalat i motionen handlar det inte bara om kontroll utan också om vilken attityd man intar gentemot ekonomisk brottslighet och svart verksamhet. Det hade varit en styrka i arbetet med att förändra attityder, om riksdagen hade begärt av regeringen att man vidtar konkreta och omedelbara åtgärder för att stävja detta. Tyvärr har vi inte sett så mycket av den typen av åtgärder från regeringen. Därför tycker jag att det är väl motiverat med ett tillkännagivande som hela riksdagen ställer sig bakom.
Herr talman! Jag tror att vi går miste om en del av effekten av våra beslut -- vi har ju god samstämmighet i utskottet när det gäller den tillfälliga handeln. Majoriteten säger mycket klart att detta är viktigt inte minst ur konkurrenssynpunkt och att vi förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder. Det blir egentligen fel i debatten när Socialdemokraterna och i viss mån Vänstern försöker framställa det som att Socialdemokraternas reservation skulle gå ut på något helt annat än majoritetsskrivningen. Detta är något av en tvist om påvens skägg. Det är ett uttryck för det traditionella, att man visar större förtroende för en regering från det egna blocket. Det är vad det handlar om. Vi är i stort sett eniga i denna fråga. Det är viktigt att vi poängterar det i riksdagen. Därmed skapar vi en ännu bättre bas för de riktiga åtgärderna. Jag menar att det i det särskilda yttrandet finns en del nyansskillnader. Det är korrekt. Vi har olika uppfattningar. Jag menar inte att majoritetsskrivningarna fullföljer Ny demokratis tankegångar, långt därifrån. Men det finns i grunden en strävan för ett rättvist skattesystem, rättssäkerhet för den enskilde och en god balans mellan myndighetskrav och den enskildes rätt. Det tycker jag ingen av oss behöver skämmas för.
Herr talman! Vi skall följa arbetet i rättssäkerhetskommittén med stort intresse och engagemang, så vi får väl återkomma till de frågorna. Men när det gäller tillkännagivandet och reservation 8 tycker jag att Ivar Franzén tar onödigt stor hänsyn till regeringens initiativrätt. Här är det, som jag sade, fråga om attityderna på ett område som är mycket negativt för samhället och samhällsmoralen, och för seriös verksamhet i samhället. Om det på något område är viktigt att riksdagen uttalar sin uppfattning, så tycker jag att det bör vara på det här området -- och det kan vi göra genom ett tillkännagivande.
Herr talman! Låt mig bara notera att utskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen på området och vidtar de åtgärder som anses påkallade. Kan det sägas klarare? Vi litar på vår regering.
Herr talman! Ivar Franzén sade ju förut att utvecklingen går i den riktning som våra motioner pekar mot -- en uppluckring och en mera rättvis rättssäkerhet för skattebetalare. Ni har ju som sagt en del positiva skrivningar i betänkandet som pekar åt det hållet. Men jag har massvis av bevis på att positiva skrivningar inte har lett till någonting. Det gäller både den förra regeringen och denna regering. Vi kan sätta oss ner och titta på det någon dag, Ivar Franzén, så får vi se hur många positiva skrivningar som har lett till någonting. Ivar Franzén tog upp frågan om småföretagare. Jag har inte på något sätt påstått att det är en stor sak, utan jag sade bara att de har problem med kostnadsläget och undanhåller en viss del för att överleva. Det är en väldig skillnad. Jag är själv småföretagare, så jag vet vad det handlar om. Småföretagen är som sagt mycket seriösa generellt sett -- det är inget tvivel om det. Men jag har alltså sett att många positiva skrivningar inte har lett till någonting alls -- och Ivar Franzén vet att det är så.
Herr talman! Jag blev litet rädd när Peter Kling började tala om uppluckring. Vad jag menar när det gäller färdriktningen är att det är klarare, enklare regler, som är lättare att följa. Därmed underlättar det både för den enskilde och för myndigheten att i gott samförstånd lösa dessa problem. Uttrycket ''uppluckring'' kan alltså missförstås, och därför noterar jag detta. Jag tycker att det var ett klart framsteg när Peter Kling nu kompletterade sina tidigare uttalanden med att konstatera att småföretagen är seriösa företag. Det tycks var en bättring på väg.
Herr talman! Jag kan tala om för Ivar Franzén att den här motionen om rättssäkerhet för skattebetalare delvis bygger på en undersöknig som Skattebetalarnas Förening har gjort. Där har man frågat samtliga partier hur de ställer sig till detta. Jag läste den här undersökningen noga och noterade Centerns, Moderaternas och Folkpartiets åsikt. Det rådde nästan enstämmighet. Så skrev jag alltså en motion om rättssäkerhet för skattebetalare. I den nämnda undersökningen säger faktiskt era representanter precis det jag har skrivit i min motion.

Herr talman! Ivar Franzén från utskottet säger: Vi är ju överens, varför skall vi då framstå som oeniga när det gäller reservation 8? Vi drar kanske åt samma håll. Men i politik och kärlek är det ibland de små, små detaljerna som är viktiga, som gör att det hela blir något helt annat. Jag tror att det är en stor skillnad mellan ett tillkännagivande och några rader i ett betänkande. För mig betyder ett tillkännagivande att vi får anledning att återkomma, och att vi har en fast grund att stå på i den här frågan. Ivar Franzén säger att han litar på sin regering. Ja, det är ju ganska givet. Och han säger att vi inte skall diskutera påvens skägg. Nej, men vi skall dock betänka att det i regeringen är Bo Lundgren som är biträdande finansminister och skatteminister, och Moderata samlingspartiet har inte visat stort engagemang när det gäller att komma till rätta med skatteundandragande. Finns det något förslag mot skatteundandragande som det partiet har stött? Jag får nog erkänna att om Ivar Franzén eller någon av hans partivänner var biträdande finansminister, skulle jag hysa större förtroende. Ivar Franzén må förlåta mig, men jag tror inte att detta att komma till rätta med skatteundandragande är en moderat profilfråga. När det gäller påvens skägg tror nog vi från oppositionen att det kan vara ett lösskägg som utskottet har skrivit om här -- och det vill inte vi ha i denna viktiga fråga. På Drottninggatan i Stockholm pågår den här handeln varje dag -- och i alla andra städer. Det skall inte seriösa småföretagare behöva kämpa mot. Därför vill vi ha ett tillkännagivande, så att det händer något, så att vi inte får -- som någon annan talare sade här -- en massa bevis på att positiva skrivningar inte leder till någonting. Detta är en risk, och därför kommer väl de som säger sådant att stödja den här reservationen, så att vi inte får det läget med bara positiva skrivningar. Slutligen, Ivar Franzén: När det gäller vårt krav på uppgiftsskyldighet i fråga om räntor säger utskottet att det finns andra metoder, t.ex. revision. Javisst, men det ena goda må ju inte utesluta det andra goda. Vi skulle här kunna förenkla systemet så att vi få mer tid för revisioner. Men i stället har ju ni från regeringssidan gått den motsatta vägen. Ni har ju skurit ner anslaget till riksskatteverket, så att man där har mycket svårt att orka med sina åtaganden. Man säger ju att man inte har hunnit med detta på grund av att man har utbildning och omorganiseringar. Då skulle vi kunna spara pengar åt skatteförvaltningarna, så att de kan ägna sig åt djupgående revisioner, genom att vi förenklar förfarandet. Det är ju ett system som man har infört för fysiker. Det som är möjligt för fysikerna är möjligt för juristerna.
Herr talman! Jag tror att vi skall undvika misstaget att låta de små skiljaktigheterna och detaljerna helt skymma vad som är grundläggande, och därmed försvåra det konstruktiva samarbete som trots allt behövs mellan partier och då och då också över blockgränser. Nu skall jag självfallet inte stå och tala för enskilda ledamöter i regeringen. Men jag kan inte tänka mig annat än att hela regeringen ställer upp på den skrivning vi har här om att råda bot på de brister i fråga om redovisning och den skattesmitning som förekommer i den tillfälliga handel som det här gäller. Jag tror faktiskt att vi i de s.k. borgerliga partierna har en ännu mer utpräglad och mogen känsla för ärlig och lika konkurrens. Vi måste skapa en ärlig tävlan mellan företagen. Det är det som skall göra att vi också får en tillväxt som vi kan dela på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt. Självfallet, Lars Bäckström, har det varit -- och är -- en målsättning för denna regering att medverka till förenklingar. Och mycket har ju gjorts. En målsättning i skatterformen har ju varit att förenkla skatteförvaltningens arbete och därmed frigöra resurser för att bekämpa det stora skattesfusket, osv. Det har vi inga delade meningar om. Däremot kan vi ha delade meningar om enskilda förenklingar. Men i övrigt är ju målsättningen att skatteförvaltningens resurser skall utnyttjas där de gör bäst nytta.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i onödan, men jag kan inte låta bli att bemöta Lars Frankrike har under många år haft en socialistisk regim. Det har också inneburit ett klart ökat skattetryck i Frankrike. Jag känner privat ganska bra till det landet. Det är säkert som Lars Bäckström säger, att man har en lika stor svart sektor där som i Sverige. Men det kan ju bero på detta. Det finns ett samband mellan skattetryck och svart sektor. Det kommer vi nog aldrig ifrån dess värre. Sedan tror jag, som det har sagts här tidigare, att de flesta företagare naturligtvis vill betala sin skatt och försöker betala sin skatt, men det finns en gräns för hur mycket skatt man kan ta ut för att det skall gå att driva ett näringsliv på ett vettigt sätt. Detta är ett mycket stort problem, inte minst för småföretagarna. Vi i Ny demokrati vill totalt sett sänka samtliga skatter, dvs. det totala skattetrycket.
Herr talman! I all korthet vill jag säga att skatteutskottet reser ju ibland, och reste en gång till Frankrike. I Frankrike ligger Paris, och i Paris ligger OECD:s huvudkontor. Där finns deras skatteavdelning. Där ställde jag frågan om OECD:s skatteavdelning hade kunnat påvisa några empiriska samband mellan högt skattetryck och skatteundandragande. Deras svar var nej.

Herr talman! Rätten till en god bostad är grundläggande för oss socialdemokrater. Något liknande står också i regeringsförklaringen från i höstas, men den förda politiken på bostadsområdet går i rakt motsatt riktning. Den rätten hotas nu av den borgerliga regeringen på många olika sätt. I dag skall vi behandla ett av dem, omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. Det är ett förslag som vi socialdemokrater yrkar avslag på i sin helhet. De allmännyttiga företagen har tagit en stor del av kommunens ansvar för den sociala bostadspolitiken och bostadsförsörjningen. Sverige har en ovanligt stor del ägarlägenheter, 60 %, medan resten delas mellan hyresrätt och bostadsrätt. Med regeringens förslag är risken stor att denna balans raseras och mångfalden och valfriheten på bostadsmarknaden minskar. De allmännyttiga företagen har betytt mycket för den höga bostadsstandard som vi har i dag. Allmännyttan har erbjudit goda bostäder åt hushåll från alla grupper och har också gått i täten för utvecklingen av boendedemokratin. En utförsäljning och ombildning av hyresrätten skulle skapa den typ av problem som England har i dag efter en kraftig nedrustning av allmännyttan. En lång rad av undersökningar visar att många människor inte vill eller kan satsa på bostadsrätt. Man trivs med sitt boende och anser att hyresrätt är en bra boendeform, men att boinflytandet kan utvecklas i många fall. En som valt att bo i hyresrätt är den moderate kommunstyrelseordföranden i Göteborg. I en intevju säger han att han har valt att bo i hyreslägenhet därför att det är en bekväm boendeform. Han anser också att hyresrätten kommer att spela en viktig roll även i framtiden. Vi socialdemokrater tycker att dessa människor skall ha rätt till en god bostad med god service och ett utvecklat boinflytande i en hyresrätt. Men det är tydligen bara ett som gäller för den borgerliga regeringen, och det är marknaden som den stora problemlösaren. Det är den som skall få ned byggkostnaderna och som skall bygga precis det som människor efterfrågar. Det är en tro som vi socialdemokrater inte delar. Vi tror inte att marknaden har något socialt ansvar eller att marknaden slår vakt om vår goda bostadsstandard. Vi har reserverat oss mot samtliga förslag i propositionen. Vi anser att en ändring i ombildningslagens tillämpningsområde endast skulle ge vissa människor ett ökat inflytande, i stället för att utveckla inflytandeformerna i boendet. Detta är viktigt för framtidens boende. Vi vill slå vakt om det kooperativa boendet och därför skall regeln om minst fem lägenheter bestå. Vi anser också, som 1978 års bostadskommitté, att det är komplicerat, men önskvärt, att se över försäljning av aktier och andelar i bolag som äger fastigheter, för att göra det möjligt för hyresgästerna att själva ta över fastigheten vid en försäljning. För att värna om de nuvarande hyresgästernas ställning och motverka ett segregerat boende motsätter vi oss också ändringar av majoritetskraven i lagsstiftningen. I fråga om outhyrda lägenheter anser vi att kommunens ansvar för bostadsbyggandet försvåras om inte sanktionsmöjligheter kan införas mot dem som inte anmäler tomma lägenheter för uthyrning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer, men vid voteringen ämnar jag begära omröstning när det gäller reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Dagens betänkande behandlar en liten, men kanske viktig del av bostadspolitiken. Eftersom det är en liten del tänker jag inte ge mig ut i några allmänna deklarationer om bostadpolitikens mål och inriktningen och bostadspolitiken som helhet. Vänsterpartiet anser självfallet att bostaden skall vara en social rättighet. Vi skall ha en social bostadspolitik där plånboken inte skall avgöra tillgången till en bra bostad i en god boendemiljö med inflytande. Det finns en skenbar motsättning i bostadspolitiken och i synen på olika upplåtelseformer som jag tycker mycket illa om. Det är den motsättning som har byggts upp mellan boende i bostadsrätt och boende med hyresrätt. I den diskussionen är det lätt att man ser avarter av bostadsrättsboendet och prisutvecklingen på bostadsrätter som det dominerade och som kännetecknet för det sättet att bo. Det är alldeles fel. Man glömmer bort att boendekooperationen med HSB och Riksbyggen är en del av det Folkrörelsesverige, och en utveckling ur det Folkrörelsesverige, där arbetarrörelsen och den fackliga rörelsen är en annan del. Jag kan inte uppleva att denna motsättning finns mellan boendet med hyresrätt och boende i bostadsrätt. Därför tycker jag inte heller att det är anmärkningsvärt när regeringen föreslår att ombildningslagen skall utsträckas till att gälla flera bostäder än vad som nu är fallet. Den skall ju utsträckas till att även gälla fastigheter inom allmännyttan. Jag tycker att det är rimligt i de fall de boende med kvalificerad majoritet -- märk väl -- uttalar sig för att vilja ombilda sin fastighet, sin del av ett bostadsområde till bostadsrätter. Detta är inte problemfritt, långt ifrån. Det kan finnas skäl till att de boende inte vill vara med om en sådan ombildning. Det är tungt vägande skäl. Därför räcker det inte att man nöjer sig med en vanlig majoritet på strax över 50 % som utskottsmajoriteten föreslår. Man skall ha kvar de regler som gäller i nuvarande lagstiftning, dvs. Det kan vara så att människor tycker att det är ekonomiskt betungande att plocka fram den insats som krävs vid en ombildning. De vill kanske inte ta på sig det ökade egna underhåll av bostaden, fastighetsskötsel och liknande som följer med en ombildning till bostadsrätt. De tycker kanske att det fungerar bra som det är. Det kan gälla äldre människor, men även unga människor kan vara oroliga för förändringar. De vet inte riktigt vad de ger sig inpå. Alla sådana skäl är viktiga och skall beaktas. En kvalificerad majoritet i ett bostadsområde skall ha rätt att välja den här vägen att skapa en bostadsrättsförening och på så vis öka sitt boendeinflytande. Jag ser absolut ingen motsättning mellan att utveckla boendeinflytande inom hyresrättsbeståndet och en övergång av delar -- mindre delar förutsätter jag -- av detta bestånd till bostadsrätter. Både hyresrätt och bostadsrätt är bra boendeformer, och dem skall vi slå vakt om. Med detta, herr talman, vill jag markera att Vänsterpartiet står på utskottsmajoritetens sida när det gäller tillämpningsområdet för ombildningslagen och att vi i övriga moment i betänkandet ansluter oss till reservanterna.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan. Det här betänkandet har inte den stora bostadspolitiska räckvidd som Rune Evensson försökte göra gällande, utan det handlar snarare om att försöka jämställa olika grupper av hyresgäster på bostadsmarknaden och ge dem samma, någorlunda starka ställning och möjligheter att bilda bostadsrättsförening i den egna fastigheten. Ärendet handlar inte, som Rune Evenson också antydde i sitt inlägg, om utförsäljning av allmännyttan. Den frågan får vi kanske möjlighet att diskutera i andra sammanhang. Vad det nu handlar om är att ge hyresgästerna i allmännyttan samma ställning som alla andra hyresgäster i vårt land har. En tidigare borgerlig regering införde 1981/82 vad som ibland kallas ombildningslagen, som ger hyresgäster i en fastighet möjlighet att sluta sig samman, bilda en bostadsrättsförening och skriva en s.k. intresseanmälan. Denna intresseanmälan får med den här lagens hjälp den verkan att om fastighetsägaren vill sälja det hus där hyresgästerna bor, har den hyresgästbildade bostadsrättsföreningen en sorts förtursrätt, en möjlighet att gå in i den andra köparens ställe och därmed ta över fastigheten och få den starka ställning som man otvivelaktigt har med det ägande som ligger i bostadsrättens form. 1983 ändrade den socialdemokratiska regeringen på den här lagstiftningen och diskriminerade de hyresgäster som bor i den s.k. allmännyttan, dvs. i de kommunala bostadsföretagens bostadsbestånd. Vi har alltsedan dess protesterat mot den inskränkningen, därför att vi inte kan se något skäl till att göra åtskillnad mellan folk och fä, vilket Socialdemokraterna envisas med att göra. Folk är då de som bor i det privata fastighetsbeståndet som hyresgäster, medan de som är fän är de som bor i de kommunala bostadsföretagens fastighetsbestånd. Vi kan inte inse varför hyresgästerna i allmännyttan skall ha en sämre ställning och sämre möjligheter att ta ett direkt ansvar för sitt boende än vad hyresgäster i det privata fastighetsbeståndet har. Den här saken rättas nu till med de lagändringar som regeringen har föreslagit. En annan åtskillnad som Socialdemokraterna har ägnat sig åt att göra och som också rättas till med regeringsförslaget och bostadsutskottets bestänkande är att det finns folk och fä även bland bostadsrättshavarna. Det har varit litet bättre att vara bostadsrättshavare i HSB och Riksbyggen, organisationer som av en händelse synes vara Det har varit mindre fint -- i vart fall mindre bostadssocialt -- att vara bostadsrättshavare i en privat bostadsrättsförening, ansluten till SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation. Socialdemokraterna har under den gågna tioårsperioden successivt fört in specialbestämmeler som i olika hänseenden ger bostadsrättsföreningar inom HSB och Riksbyggen en särställning. Det rättas nu också till. Ytterligare en sak som korrigeras i det här betänkandet och som Rolf L. Nilson också var inne på är vilka kvalifikationsregler som skall gälla i lagstiftningen, när hyresgäster vill ta över sin fastighet. Skall det räcka att hälften av hyresgästerna är med i bostadsrättsföreningen eller skall det krävas en kvalificerad majoritet, två tredjedelar? Här ändras nu regelsystemet. Det innebär ytterligare förstärkning av hyresgästernas ställning och är till gagn för dem. Det är väldigt svårt, tycker jag, att se något skäl för att man inte skall kunna tillämpa i bostadsrättsföreningar de majoritetsregler som vi normalt tillämpar i den här kammaren när vi fattar långtgående och viktiga beslut. Den minoritet som inte vill delta i ombildning till bostadsrätt får ju inte sin ställning försämrad. De är kvar som hyresgäster, de som vill vara det, och de har sin trygghet. De har sina rättigheter enligt hyreslagen. Det är svårt att se varför statsmakterna skulle ha något intresse av att med hårda omröstningsregler försvåra för en majoritet av hyresgäster i en fastighet som vill ta ett ökat ansvar för sitt boende med ett direkt ägande i bostadsrättsformen. Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag har i och för sig respekt för Rolf Nilsons uppfattning i sakfrågan. Jag skulle vilja formulera bakgrunden till vårt ställningstagande på ungefär följande sätt. När det gäller vilken majoritet som skall krävas för ett visst beslut är det för oss naturligt att utgå från enkel majoritet -- det är det kanske för alla. Det är så vi normalt fattar beslut. Sedan har man då i lagstiftningen här fört in litet strängare krav. Ett av skälen för detta är att om det är många i en fastighet som inte är med i en bostadsrättsbildning ökar det kraven på ekonomisk insats från dem som är med i ombildningen vid själva övertagandetillfället. Då har man tänkt sig att man genom att ha ett något strängare kvalifikationskrav kommer ifrån denna nackdel. Men då menar jag att det trots allt är ett beslut som de i fastigheten bosatta hyresgästerna måste fatta. De måste avgöra vilken nivå på insatsen som de tycker är rimlig och orkar med. Ett annat skäl för en strängare regel skulle vara att man har den regeln av omtanke om dem som är med i ombildningen; de skall så att säga veta vad de gör. Men det påverkas egentligen inte av omröstningsreglerna. Här har vi i bostadsrättslagstiftningen under de senaste tio åren fått en rad bestämmelser som skall ge dem som deltar i ombildningen ett gott beslutsunderlag -- det ställs vissa krav på hur ekonomisk plan skall upprättas och registreras hos länstyrelse och annat. Jag menar att det ger en tillfredsställande trygghet. Som ett sista argument för kvalifikationskravet skulle man kunna ha omsorgen om dem som inte deltar i ombildningen, dem som är kvar som hyresgäster. Men jag menar att tryggheten för dem åstadkommer man inte genom skärpta krav på omröstningsregler, utan det gör man genom de bestämmelser som finns i hyreslagen. För de kvarvarande hyresgästerna -- oavsett om de är en tredjedel eller 49 % -- behöver inte ombildningen till bostadsrätt innebära annat än att de får en ny hyresvärd. Till skillnad från vad någon tidigare talare antydde anser jag inte att det finns något skäl att tro att en hyresgästbildad bostadsrättsförening skulle vara en sämre hyresvärd. Det finns nog få hyresvärdar som har en så noggrann omsorg om sin fastighet som just den typen av hyresvärdar har.

Herr talman! Mycket är redan sagt i denna debatt. Jag vill trycka på några saker. Det är viktigt att politiker agerar på ett sådant sätt att människor i största möjliga utsträckning själva får bestämma så mycket som möjligt över sina liv. Boendet är en mycket viktig del i människors liv. Det är då politikers uppgift att försöka tillfredsställa önskemålen från så många människor som möjligt så långt som möjligt. Många människor vill vara ägare till sin bostad, och då skall vi medverka till det i olika former. I det här sammanhanget är det också viktigt att slå fast att det även skall vara möjligt att hyra sin bostad. Också när det gäller ökat boendeinflytande för hyresgästerna för att hålla nere kostnaderna finns det mycket att göra. Alla människor vill och kan inte bo i bostadsrätt. Ett viktigt mål för bostadspolitiken är att den skall bidra till ökat sparande i samhället och ett effektivare resursutnyttjande inom bostadssektorn. Ägande innebär sparande i form av egen insats och amorteringar, och genom ägandet uppnås också motiv för att hålla reparations-, underhålls och förvaltningskostnader på en många gånger lägre nivå än annars. Jag tror inte på någon stor och snabb förändring av upplåtelseformerna från hyresrätt till bostadsrätt i och med det beslut vi fattar i dag, men det viktiga med det här betänkandet är att det underlättar för människor att få bestämma mer själva.

Herr talman! Birgitta Wistrand talar om kunder. Jag talar om människor, om invånare i våra kommuner. Det finns säkert många olika idéer och många olika tankar om hur framtidens bibliotek skall se ut som man kan diskutera. Men den grundläggande målsättningen måste väl ändå vara att vi fritt skall ha tillgång till böcker som ger oss kunskap och information. Jag har svårt att se på vilket sätt detta medlemskortet skall kunna utvecklas. Birgitta Wistrand talar om kunder. Men om det finns en kund skall det väl också finnas en säljare. I dag är det Sveriges författare som mot en liten ersättning låter oss få tillgång till böckerna. Hur har Birgitta Wistrand tänkt sig att författarna skall sälja sina böcker på biblioteken? I dag har vi ett bra system. Det finns ju ett avtal med författarna. Därmed får vi mycket billigt tillgång till en stor kulturskatt. Det är en stor valfrihet för oss alla att få gå in på biblioteket. Det är också fråga om en viktig frihet för oss. När det gäller lönsamheten vill jag säga att pengar inte alltid är detsamma som lönsamhet. Också andra värden kan göra att ett bibliotek är lönsamt för människor.

Betalkort, Elisabeth Persson, är för mig någonting helt annat än medlemskort. Elisabeth Persson menade kanske medlemskort i stället för betalkort. Bibliotekslagen, som Elisabeth Persson arbetar för, är inte bara en möjlighet, utan också ett stort hinder. Jag tror att det i min framtid kommer att finnas många slags bibliotek. Det är inte alls endast kommuner som skall få ha ansvar för bibliotek. Förr i tiden fanns det många slags bibliotek, men i dag finns det egentligen bara ett slags bibliotek. På samma sätt som många tidigare sade att det endast får finnas ett slags radio och ett slags TV, är det många som nu säger att det får finnas endast ett slags bibliotek. Det kan ju inte vara något farligt att det finns flera slags bibliotek. Att man kan tänka sig olika typer av bibliotek måste vara något som ligger i framtiden. Vi kan naturligtvis inte förhindra att kommunala bibliotek också finns.